Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Parisavtalet av den 27 januari i år skulle till väsentliga delar ha genomförts i specificerade etapper inom 90 dagar. Åtminstone i fyra hänseenden överensstämmer verkligheten med avtalet: 1. Det har såvitt jag vet inte förekommit bombningar mot Demokratiska republiken Vietnam. 2. USA:s trupper, i varje fall de som fått behålla uniformen på, har lämnat Sydvietnam. 3. Flygare och andra militärer från USA som blivit tillfångatagna i Sydoch Nordvietnam och även i Laos har frigivits. 4. Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering håller betydande delar av Sydvietnam, dock inte i kraft av Parisavtalet utan enbart genom sin förmåga att slå tillbaka de ständiga angreppen av Saigonjuntans flygvapen och markstridskrafter. Nixonadministrationen fortsätter kriget i Indokina i öppna och i förtäckta former. Den ”peace with honor”, den ”fred med äran i behåll”, som president Nixon så sentimentalt och så ofta har talat om, var som bekant förknippad med vissa villkor. Han beordrade krigets utvidgning till Cambodja och den för marionettstyrkorna katastrofala invasionen i Laos för att — som han åtskilliga gånger sade — ”spara amerikanska och allierade liv i Sydvietnam”. Nu finns — officiellt — inte denna gripande humanitära förevändning för en utrotning av liv som är icke-amerikanska och följaktligen inte mycket värda. En annan Nixonsk skiva handlade om de tillfångatagna USA-piloterna. Innan dessa ädla riddare var fria kunde det inte bli tal om fred, i alla händelser inte den fred med äran i behåll som varit en sådan hjärtesak för hedersmannen Richard Nixon och den moraliska elit som han hade fyllt Vita huset med. De tillfångatagna flygarna och annan militär personal frigavs, som alla vet, inom den 60-dagarsperiod som Parisavtalet angav. Men USA ss krig fortsätter sedan de gamla förevändningarna inte längre kan användas och Nixon blivit alltför upptagen av annat för att hitta på nya. ”Det finns inte mycket fred kring Saigon och inte mycket ära i behåll kring Washington”, skrev Emmet John Hughes, en av Eisenhowers gamla medarbetare, i Newsweek den 14 maj. USA s kränkningar av Parisavtalet om Vietnam och Vientianeavtalet om Laos har utförligt behandlats i deklarationer från PRR, DRV, Laos patriotiska front och Cambodjas lagliga regering. Med den 6-punktsplan som lades fram den 25 april och som jag införde i riksdagens protokoll som en del av interpellationstexten den 27 april sökte PRR få ett slut på den allvarliga situationen, men hittills har ingen ändring till det bättre förekommit. Den internationella fredsorganisationen ICDP i London har i april— maj-numret av sin bulletin Vietnam International lämnat en mycket utförlig och väldokumenterad redogörelse under rubriken ”Varken fred eller ära — Kränkningarna av avtalen”. Och nu i dagarna, närmare bestämt den 10 maj, har DRV :s utrikesministerium utgivit en vitbok med titeln ”Allvarliga kränkningar av Parisavtalet om Vietnam av USA och Saigonadministrationen”. Jag har inte fått den fulla texten ännu, men de allvarligaste av de kränkningar som anges tycks vara: 1. Att 200 000 å 300 000 politiska fångar alltjämt hålls fängslade under barbariska förhållanden i Sydvietnam och att Saigonjuntan intensifierat förtrycket och terrorn. 2. Att USA formellt överlämnat militärbaserna till Saigonjuntan i stället för att, som Parisavtalet föreskrev, nedmontera dem. 4. Närvaron av mellan 10 000 och 20000 ”rådgivare” från USA, draperade i civila kläder och tjänstebeteckningar. Enligt Jack Anderson, den numera berömde Washingtonkorrespondenten, skall det finnas minst 20 000 s.k. rådgivare från USA i Sydvietnam. 5. Underlåtenheten att röja undan minfälten i DRV :s farvatten. USAs operationer i Indokina fortsätter liksom på egen hand även sedan Nixon i Watergateskandalens belysning fått begränsade möjligheter att fortsätta pacificeringsoperationerna i Washington. Den enda skillnaden tycks vara att det nu kläms fram en del fakta som annars skulle ha blivit kända långt senare. Men man kan fråga sig vad fakta hjälper, om kriget och avtalskränkningarna fortsätter som förut. Och vad hjälper det att några avsnitt av det snaskiga spelet om och med regeringsmakten i USA exponeras, när det aldrig har krävts några trovärdiga argument alls, inte heller nu, för att fortsätta med förstörelsen och utrotningen av folken i Indokina? Den 9 maj underkastades biträdande försvarsministern Dennis J. Doolin en utfrågning inför House Armed Services Committee, ett av representanthusets försvarsutskott. Han uppgav då, enligt International Herald Tribune den 10 maj, att USA under 90-dagarsperioden från Parisavtalets undertecknande den 27 januari till den 30 april hade fällt 82 837 ton bomber över Cambodja. Detta hade åstadkommits genom 12 136 s.k. strikes — ”strike” är en bombfällning med ett plan — till en kostnad av 159,5 miljoner dollar, dvs. omkring 750 miljoner svenska kronor. Doolin uppgav samtidigt att USA under samma 90-dagarsperiod hade fällt 63 082 ton bomber över Laos till en kostnad av 99,2 miljoner dollar, alltså bortåt en halv miljard svenska kronor. Omfattningen av dessa bombningar över Laos är en överraskning även för många av oss som med alla tillgängliga data sökt följa utvecklingen där efter Parisavtalet och Vientianeavtalet. Där har ju pågått ett hemligt bombkrig sedan snart 10 år, och det tycks fortsätta i stor skala även efter Parisavtalet och Vientianeavtalet. Nu har det också kommit en utförlig officiell rapport om hur bombningarna av Cambodja leds från USA :s ambassad i Phnom Penh. Det är ett underutskott till senatens utrikesutskott som gjort en undersökning. Två av underutskottets sekreterare, James G. Löwenstein och Richard Moose, har på ort och ställe undersökt hur ordergivningen och koordineringen går till. Med en vanlig kortvågsradio kunde de avlyssna kommunikationerna mellan bombflygarna och den personal som officiellt kallas flygattachéer men i realiteten alltså leder bombningarna från USA:s ambassad i Phnom Penh, huvudstaden i ett land som USA officiellt skall bistå och försvara, inte förstöra.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har i en interpellation redan i januari till mig ställt frågor rörande ett fredsförband i Arvidsjaur. Jag är ledsen att svaret dröjt, men jag har önskat invänta vissa kompletterande utredningar. Försvarets fredsorganisationsutredning har i sina delbetänkanden angående förutsättningarna för att förlägga ett nytt förband i norr påvisat att det inte innebär några militära utbildningsproblem om ett fredsförband lokaliseras till Arvidsjaur. Överbefälhavaren som är ansvarig för krigsorganisationen och chefen för armén som ansvarar för arméns fredsorganisation har från sina utgångspunkter varit kritiska till en sådan lokalisering. Regeringen måste emellertid väga in även andra faktorer vid sitt ställningstagande. Det är t.ex. helt klart att fredsförbanden får svårigheter att på sikt ligga kvar i expansiva områden. De regionaloch sysselsättningspolitiska effekterna är andra viktiga faktorer. Undersökningar visar på att sysselsättningseffekten av ett förband i Arvidsjaur överstiger de siffror som nämns i interpellationen. Under en uppbyggnadsperiod på fem år kommer ca 250 personer att sysselsättas, främst i byggnadsoch anläggningsarbeten. När förbandet är i drift kommer 450 till 500 nya arbetstillfällen att erbjudas i förhållande till nuläget. I dessa siffror ingår verksamheten på förbandet samt arbetstillfällen i kommunal och annan civil följdverksamhet. Några alternativa civila projekt som ger samma sysselsättningseffekt föreligger inte. I detta sammanhang kan också nämnas att arbetsmarknadsstyrelsen tillstyrkt lokaliseringen. Inom försvarsdepartementet har vi gjort två ekonomiska kalkyler för det nya förbandet i Arvidsjaur. Den totala statsfinansiella belastningen för förbandet uppgår till ca 150 miljoner kronor i 1972 års prisläge. Vid en samhällsekonomisk kalkyl uppgår kostnaden till mellan 40 och 75 miljoner kronor. Finansiellt betyder förbandsetableringen i Arvidsjaur att vissa andra förutsedda investeringar inbesparas. Därtill kommer inkomsterna från markförsäljningen i Uppsala. Dessa poster motsvarar cirka en tredjedel av investeringskostnaden. Resten tas utanför försvarsramen. I en proposition som läggs fram före riksdagens höstsession kommer regeringen att föreslå att K4 i Umeå flyttas till Arvidsjaur. Vidare föreslås att S 1 i Uppsala flyttas till Enköping där P 1 nedläggs. Antalet värnpliktiga i Umeå kommer att vara oförändrat. Olika möjligheter undersöks för att lösa de sociala problem som är förenade med att värnpliktiga måste utbildas på platser som ligger långt från deras hemorter. Vidare sker viss försöksverksamhet bl.a. med en sådan förläggning av utbildningstiden att de värnpliktiga kan få längre sammanhållen ledighet. Dessutom räknar vi med en ökning av antalet fria permissionsresor till i slutet av 1970-talet då den första kontingenten kommer till Arvidsjaur.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Svaret har dröjt väldigt länge. Det är ovanligt när det gäller svar från försvarsministern — de brukar normalt komma mycket snabbt — men den långa väntetiden har på intet sätt gjort det här svaret bättre. Det är ett ur många synpunkter upprörande besked som försvarsministern i dag har lämnat. Det är upprörande från såväl skattebetalarnas som de värnpliktigas synpunkt. Ingen har självfallet någonting emot att Arvidsjaur får ett rimligt lokaliseringsstöd, så att denna ort kan fortsätta att utvecklas. Men det är en sak för sig, och den saken skall inte kopplas ihop med försvarets fredsorganisation på det sätt som nu har skett. Om det militära värdet av ett fredsförband i Arvidsjaur är de militära experterna så gott som ense. Jag har i min interpellation erinrat om vad överbefälhavaren har sagt om ett förband i Arvidsjaur. Han säger i sammanfattningen av sitt yttrande till försvarsministern för det första ”att något nytt utbildningsförband i Norrland inte erfordras” och för det andra ”att inga direkta militära skäl talar för ett nytt militärt förband i Arvidsjaur”. Vidare säger överbefälhavaren ”att om av samhällsekonomiska och lokaliseringspolitiska skäl ett förband skall förläggas till Arvidsjaur alla grundinvesteringarna och följdkostnaderna av dessa samt merkostnaden som blir en följd härav och driften av utbildningsanstalten skall bestridas utanför krigsmaktens ekonomiska ram”. Statsrådet Andersson trycker i sitt svar mycket hårt på sysselsättningen och på den lokaliseringspolitiska effekten. Utan att direkt kunna ta ställning till hans påstående att det skulle skapas 400 å 500 nya arbetstillfällen vill jag dock påpeka att den här sysselsättningseffekten för Norrbottens del skulle ha blivit lika stor om detta förband hade lokaliserats till de likaledes utflyttningsdrabbade delarna av östra Norrbotten, dvs. Kalix. Om man över huvud taget skulle förlägga ett nytt fredsförband dit upp, så talar de militära skälen klart för Kalix. Chefen för armén har i den här frågan anfört följande: ”Andra alternativ för stöd åt övre Norrland måste undersökas. Jag förordar i första hand utredning om upprättande av fredsförband inom Kalix försvarsområde som är lämpligare än lokalisering till inlandet.” Det är alltså en militär och en lokaliseringspolitisk aspekt som försvarsministern inte har tagit någon hänsyn till. Kostnaden för detta förband uppskattas i min interpellation till omkring 200 miljoner kronor. Nu kommer försvarsministern med nya siffror, som ligger lägre. Men de siffrorna tror jag ärligt talat inte mycket på. Försvarsministern säger i sitt interpellationssvar att han har gjort en ny utredning om detta. Jag förmodar att den utredning han då syftar på är Fredsförband i Arvidsjaur, som kom militära staber och andra till handa så sent som i går, varför det självfallet är helt orimligt för dem eller för mig att göra en ordentlig utvärdering av materialet. Jag finner också det vara ett upprörande handlingssätt. Jag vill emellertid citera något ur förordet till denna utredning för att belysa vad man kan ge för dessa siffror. Utredningen skriver själv i inledningen följande: ”Det ligger i den samhällsekonomiska analysens komplexa natur att några enkla formler för arbetet ej finns att tillgå.” ”Analytikern är här hänvisad till resonemangsvisa bedömningar utifrån ett ofta ofullständigt informationsunderlag. Varje deluppskattning inom totalanalysens ram kan självfallet ifrågasättas eftersom analyskedjan innehåller en rad antaganden. Därför har vi sett det som ett oeftergivligt krav att explicit redovisa grundläggande antaganden och hypoteser liksom att vidta känslighetsanalyser via variabelvariation på de punkter där osäkerhet bedöms föreligga.” Om man tränger igenom denna kanslisvenska torde man kunna konstatera att härmed menas att dessa siffror är ytterligt osäkra. Och det är alltså de siffrorna som försvarsministern bygger sitt interpellationssvar Ett intressant uttalande i försvarsministerns svar är att man skall finansiera en del av Arvidsjaurförbandet med inkomster från markförsäljning i Uppsala. Enligt vad jag inhämtat är emellertid Uppsala kommun inte intresserad av att köpa ifrågavarande mark. Dessutom har kommunen inga pengar. Och mig veterligt har ett statsråd ännu inga möjligheter att tvinga kommuner att köpa mark som de inte är intresserade av. Det skulle vara ytterligt värdefullt att få höra hur försvarsministern tänker få Uppsala kommun att köpa dessa markområden. Att flytta S 1 från Uppsala till Enköping kommer att kosta betydande belopp som inte är redovisade. Om man räknar ihop kostnaderna för själva flyttningen och ombyggnaden av P 1:s kasern i Enköping samt personalkostnaderna, så visar en av de gjorda uppskattningarna att det kommer att kosta ungefär 78 miljoner kronor, en summa som försvars ministern inte har redovisat i sitt interpellationssvar. Jag frågar varför. Vidare har de värnpliktiga vid S 1 vid uppvaktningar och liknande sagt klart ifrån att de vill behålla sitt förband där. Detsamma gäller de värnpliktiga vid P 1 vid Göta livgarde, som nu skall läggas ner. Det kan i sammanhanget vara intressant att erinra om att det är tredje gången under 1900-talet som detta förband föreslås läggas ner, men det har varje gång återuppstått. Det tyder inte på någon särskilt konsekvent planering av fredsorganisationen. K 4 skall alltså till Arvidsjaur. Men K 4 består bara av 300 man, och Arvidsjaurförbandet skall sysselsätta 650 man. Varifrån skall de övriga komma? Det sägs det ingenting om i interpellationssvaret. Men enligt vad man utgått från i tidigare resonemang skulle de komma från I 5 i Östersund, dvs. från halva fältjägarförbandet. Och detta innebär att vi förmodligen får följande rockad: jämtlänningarna får göra sin värnplikt i övre Norrland, i Arvidsjaur, och då får man en brist på värnpliktiga i Jämtland. Därför låter man stockholmarna göra sin värnplikt i Östersund. Allt detta är ur värnpliktssocial synpunkt fullkomligt orimligt. De sociala problemen för de värnpliktiga kommer att bli betydande om den här lokaliseringen kommer till stånd. Det råder ingen som helst tvekan om det, och det är man också medveten om från departementets sida. Man förutsätter nämligen att man varje eller varannan helg med hjälp av chartrade jetplan skall flyga de värnpliktiga tillbaka till Stockholm. Bara dessa chartrade jetplan kommer att dra en extra kostnad per år av ca 1 miljon kronor enligt en kostnadsberäkning som en resebyrå har gjort. Merkostnaden per år för Arvidsjaurförbandet — jag talar nu bara om driftkostnaderna — kommer att bli ca 3 miljoner kronor utöver denna miljon, alltså 4 miljoner av skattemedel. De värnpliktiga skall få förbättrade sociala förhållanden, säger herr Andersson i sitt svar. Det låter sig naturligtvis sägas, men de värnpliktiga har klart och entydigt slagit fast — bl.a. vid värnpliktsriksdagarna — att de i första hand begär att få göra sin värnplikt så nära hemorten som möjligt. Det tycker jag är fullkomligt rimligt, bl.a. därför att vi i dag har en betydligt lägre giftermålsålder än tidigare. Många av de värnpliktiga är gifta eller sammanboende när de gör sin första tjänstgöring. En sådan utflyttning som nu skall ske ställer alltså till sociala problem, som vi med hjälp av andra anslag får klara av — alltså via de sociala kostnaderna. Försvarsministern säger i sitt svar att flyttningen skall ge ett tillskott av arbetstillfällen på mellan 400 och 500. Siffrorna är, som jag sade, osäkra, men jag är övertygad om att de ligger för högt — bl.a. därför att de befäl man nu flyttar till Arvidsjaur av naturliga skäl kommer att medföra hustrur, som kommer att vilja ha sysselsättning i Arvidsjaur. Många av dem kommer att ha väl så goda kvalifikationer som de kvinnor som tidigare finns på orten, och detta kommer självfallet att innebära ett ökat tryck i fråga om sysselsättningen i Arvidsjaur. Till slut, herr talman: Man kan alltså uppskatta kostnaden till bortåt 200 miljoner kronor — som skall tas av skattepengar — plus extra driftkostnader på 4 miljoner kronor per år för denna lokalisering. Hade det inte varit rimligt att försöka ge Arvidsjaur något annat lokaliseringsalternativ, särskilt i ett läge då försvaret har utomordentligt knappt med pengar och vi lägger ned förband undan för undan? Jag tycker att det hade varit rimligt. Nu säger försvarsministern att man inte har kunnat finna något annat lokaliseringsalternativ. Det förefaller mig också litet märkligt. Regeringen har åtminstone tidigare varit nog så påhittig när det gällt att hitta civila lokaliseringsprojekt. Och nog skulle väl regeringen, om den verkligen hade velat lägga manken till, kunnat klara av detta också för Arvidsjaurs del! Så förfärligt många sysselsättningstillfällen blir det ändå inte som det här förbandet kommer att ge. Det kommer inte att röra sig om mer än ett 60-tal civilanställda — för att bara ta ett exempel. Herr talman! I min interpellation ställde jag tre frågor. Till att börja med frågade jag när vi skulle få ett besked om ställningstagande till Arvidsjaurprojektet. Det har vi alltså fått i dag. Vidare frågade jag om kostnaderna — om detta förband ändå skulle komma till stånd — skulle tas utanför ramen. Det har jag fått besked om när det gäller investeringskostnaderna, men icke när det gäller driftkostnaderna, och därvidlag skulle jag vilja efterlysa ett besked från försvarsministerns sida. Min tredje fråga var om statsrådet ansåg att frågan om ett fredsförband i Arvidsjaur borde lösas i samband med ett ställningstagande till fredsorganisationsutredningens totala bedömning av arméns framtida fredstida organisation. Inte heller en sådan lösning har statsrådet velat säga ja till, vilket jag också tycker är ytterligt beklagligt. Vi kommer att få en rad förbandskaruseller under de närmaste åren, och det är icke av värde vare sig för det militära försvaret, för den svenska ekonomin eller för de värnpliktiga som kommer att drabbas.

Herr talman! När herr Björck har läst den utredning som han tycks ha fått i går kanske vi kan diskutera de kalkyler och kalkylantaganden som finns där. Jag tror att herr Björck kommer att finna att det är en mycket intressant utredning som gjorts inom departementet. Är det så att flyttningen till Arvidsjaur inte har tillstyrkts av någon militär expert? Den förste som aktualiserade denna fråga var militärbefälhavaren i Norrland, general Mohlin.

Det har en viss betydelse att så stor del som möjligt av de soldater som skall vara krigsplacerade i Norrland får sin utbildning där. Vi har dessutom mycket stora svårigheter att skaffa tillräcklig övningsmark i närheten av de samhällen i mellersta och södra Sverige där vi i dag har våra fredsförband. Jag vill bara erinra om den strid vi har här i riksdagen om Remmene skjutfält; motståndet mot att vi där skaffar oss ett riktigt skjutfält fortsätter. Jag förutser att svårigheterna att utvidga våra övningsplatser i södra och mellersta Sverige kommer att öka. Kvar står då möjligheten att i norra Sverige få fram tillräckligt stora övningsfält, övningsfält som på grund av den vapentekniska utvecklingen ständigt måste förstoras. Jag skulle tro att flyttningen av Norrlands dragoner från Umeå till Arvidsjaur kommer att följas av ytterligare flyttning av fredsförband till norra Sverige. Vi har söder om Östersund 33 fredsförband, norr om Östersund 13. Svårigheterna att öva kommer att tvinga upp fler till Norrland. Till dem som tillstyrker denna flyttning hör, om jag är riktigt underrättad, huvuddelen av personalen på det förband som skall flytta till Arvidsjaur, personalen på Norrlands dragoner, K 4, i Umeå. Beträffande lokaliseringen till Arvidsjaur av ett förband som skulle flyttas till det inre av övre Norrland vill jag säga att det är arbetsmarknadsmyndigheterna som har bestämt platsen. Det fanns andra samhällen på förslag, men Arvidsjaur ansågs vara det samhälle som bäst hade behov av arbetstillfällen, eftersom befolkningsutvecklingen inom kommunen har varit mycket negativ; befolkningen har minskat med 20 procent på tio tolv år. Där har vi alltså av regionalpolitiska skäl följt rekommendationerna från den myndighet som i första hand har ansvaret för detta. Jag vill säga att det inre av övre Norrland, som vi här talar om, är en mycket intressant del av vårt land. Den delen är oerhört betydelsefull, inte bara därför att det finns stora naturtillgångar där — skog och mark — utan därför att den också har stort värde från militär synpunkt. Vi måste se till att vi får behålla människor boende i denna del av landet, men det förutsätter, som alla vet, att det inom området finns blomstrande samhällen.

Vi har mycket på gång — och det vet befolkningen där uppe — men det räcker inte till. Man kan inte som herr Björck i Nässjö säga, att vi i stället för förband skall föra dit annan verksamhet. Det går inte; det är en undanflykt som inte håller. Jag skulle vilja säga att vad som behövs är fredsförband plus annan verksamhet. Jag vill erinra herr Björck om att under 1970 års valrörelse stod moderatledaren på torget i Arvidsjaur och utlovade stöd för att få ett fredsförband förlagt till Arvidsjaur. Andra politiska ledare i denna kammare har gjort samma uttalande. Jag trodde vi var i stort sett eniga om detta. När det gäller ekonomin har vi räknat ut att kostnaderna för förbandet skulle bli ca 150 miljoner kronor i 1972 års penningvärde. Driftkostnaderna för förbandet när det är i drift blir högre — liksom för alla Norrlandsförband — nämligen ca 2 miljoner kronor eller något mer om året. Jag kan förstå att man i Uppsala känner en viss besvikelse över det här förslaget. Läget är det, att S 1 i Uppsala verkar i nedslitna lokaler. Det gäller också de skolor som finns i Uppsala. Vi måste ta ställning till om vi skall låta S 1 plus skolor ligga kvar; i så fall måste stora och dyra investeringar göras. Förutsättningen för att vi skall fatta sådana beslut, som är mycket kostsamma, är ju att vi har säkerhet för att förbandet får ligga kvar. Men den säkerheten finns inte. Ända till för två år sedan har jag haft många uppvaktningar av representanter för Uppsala kommun som har begärt att få den mark där framför allt S 1 ligger frigjord för den kommunala expansionen i Uppsala.

Herr talman! Statsrådets plädering i den här frågan inrymmer fortfarande en lång rad oklarheter och obesvarade frågor. Jag vill bara peka på att han påstår att det finns ett stort motstånd mot utvidgning av övningsfälten i södra Sverige. Det stämmer inte. Det har rests motstånd mot vissa konkreta projekt, men jag vet att det finns möjligheter till en rimlig expansion där, om den sker i samråd med de kommunala myndigheterna. Man kan inte ta ut enstaka fall och dra sådana generella slutsatser som statsrådet gör. Det är möjligt att jag borde ha läst utredningen bättre, men det här är inte mitt fel. Om en utredning kommer så sent som denna herr statsrådets departement levererade får man ta konsekvenserna. Går resten av utredningen i den stil som det stycke jag citerade, tror jag inte att ett studium av den gör någon särskilt mycket klokare. Det stämmer att det från militärt håll längst upp i norr, naturligt nog, har funnits intresse för en utökning av verksamheten där. Det har inte gällt exklusivt Arvidsjaur, herr försvarsminister. Det har gällt Kalix, och det är en helt annan sak. Jag har ännu inte fått svar på frågan: Varifrån skall man ta de andra värnpliktiga? Det talas om förflyttningen av K4 från Umeå till Arvidsjaur, men det är bara 300 man. Vi skall ha dit ytterligare 350 stycken. Varifrån kommer de? Skall de tas från Östersund, som jag diskuterade i mitt tidigare inlägg? Sedan åberopar försvarsministern att Yngve Holmberg vid ett torgmöte i Arvidsjaur hade uttryckt sympati för ett sådant förband. Man kan naturligtvis använda vilka argument man önskar; jag vill dock understryka att när Yngve Holmberg sade detta befann sig det svenska försvaret i en helt annan ekonomisk situation än i dag. Sedan dess har riksdagens socialdemokratiska och kommunistiska majoritet beslutat om betydande nedskärningar, som helt har förändrat situationen i det här avseendet. Det kunde rimligtvis inte Yngve Holmberg känna till vid det tillfället.
Herr talman! Det sista som herr Björck i Nässjö sade är väl alldeles orimligt. Riksdagen har icke beslutat att minska utbildningen av fredsförbanden med en enda man. Och ekonomin påverkas icke alls av det förslag som jag lägger fram någon gång i sommar, eftersom det i sak inte berör den försvarsbudget som vi här talar om.
Herr talman! Nog är det väl ändå så, herr försvarsminister, att försvaret har fått vidkännas betydande ekonomiska nedskärningar. Det är naturligtvis lätt att säga att detta just nu inte kommer att drabba fredsverksamheten utan att det kommer att drabba försvaret totalt. Men blir ramen mindre, tvingas man att göra omdisponeringar inom den ramen. Att det inte just nu kommer att påverka fredsförbanden är en sak för sig, men det kan självfallet göra det i framtiden. När Yngve Holmberg gjorde sitt uttalande i augusti 1970, hade icke det inträffat som sedan skett när det gäller försvarsanslagen. Han kunde rimligen inte känna till detta. Dessutom vill jag påpeka, att jag fortfarande inte fått svar på min fråga: Vilka 350 nya värnpliktiga skall få åka upp till Arvidsjaur för att fylla ut förbandskapaciteten där uppe? Varifrån skall de komma? Blir det från Stockholm, Mälardalen eller blir det från Östersund? Det måste man rimligtvis ha med i bilden.
Herr talman! Svaret på den frågan kommer i propositionen. Det är naturligt att det i första hand blir värnpliktiga från mellersta Sverige, som i större utsträckning än i dag kommer att få sin utbildning i förbanden norrut.

Herr talman! På detta stadium kanske det kan vara tillåtet för en icke-inblandad att gå in i debatten, även om man måste ställa delsboingens gamla fråga: ”Ursäkta, är det privat slagsmål eller kan en få vara med?” Jag känner ett starkt behov av att få uttrycka Arvidsjaurbygdens och hela Norrbottens tacksamhet och tillfredsställelse över att den mycket omskrivna och omdebatterade frågan om ett militärförband till Arvidsjaur nu äntligen får sin lösning. Det gäller här en hel bygds känsla av förtröstan och framtidstro efter år av ovisshet och pessimism. Arvidsjaur är en typisk centralort av inlandsmodell. I de ansträngningar som har gjorts under senare år för att utveckla Norrlands och Norrbottens näringsliv genom aktiva lokaliseringsinsatser av olika slag har som vi alla vet detta i stort sett kommit att beröra kustorterna, medan däremot inlandsorterna fått betydligt mindre del. För de centralorter vi har i inlandet i Norrlandslänen är situationen i dag mycket bekymmersam. Skall inte hela inlandet bli öde och folktomt fordras det att dessa centralorter görs till livskraftiga centra för service för omlandet och till stödjepunkter för de mindre orterna i deras utveckling. En hel del åtgärder av växlande art har i form av s.k. glesbygdsstöd beslutats av regering och riksdag men alltför litet har hittills kunnat göras för att stärka näringslivet och skapa nya arbetstillfällen i inlandet. Det är därför värdefullt att Arvidsjaur nu genom tillkomsten av detta militärförband får ett bättre underlag för uppbyggnad av service och ett värdefullt tillskott av nya sysselsättningstillfällen. Det är helt nödvändigt att den offentliga sektorn och servicesektorn tar sitt ansvar för regionalpolitiken. Industrin kan inte ensam klara av detta. De många skräckskildringarna om vilken fruktansvärd förvisningsort Arvidsjaur kommer att bli för de värnpliktiga liksom för den fast anställda militärpersonalen, som vi har undfägnats med i massmedia under senare år, är en beklämmande företeelse och de är helt verklighetsfrämmande. Många bland de militärer som skall flyttas upp dit gör detta mer än gärna enligt deras egen uppgift, och de värnpliktiga kommer säkerligen att finna sig väl till rätta där. Orten har mycket att bjuda, och trivseln är där absolut inte sämre än på andra militärorter. Att glädjen och den pånyttfödda optimismen är stark i dag i Arvidsjaur det kan jag försäkra. Jag talade i går i telefon både med kommunstyrelsens ordförande och med många andra där uppe, och jag kan försäkra att glädjen och tacksamheten gäller Arvidsjaurborna över alla partigränser. Jag vill gärna konstatera detta som motvikt och kontrast till många borgerliga här i riksdagen — jag tänker då inte minst på dagens interpellant. De ansluter sig gärna principiellt till talet om att man skall uträtta någonting för Norrland och för Norrlands inland, men så fort det gäller konkreta åtgärder — det må vara verksutflyttning eller flyttning av militärförband eller annat går man emot dem. Någonting måste göras. Jovisst, men bara inte det, och inte det och inte nu. Det är de vanliga motiven för den obotfärdige. Men tro bara inte att inte människorna där uppe genomskådar det här dubbelspelet. De vill att någonting görs och att det görs nu. Vackra ord är man inte hjälpt med. Låt mig sedan säga att det är speciellt en person Arvidsjaurborna hyser uppskattning och tacksamhet mot i dag, och det är försvarsministern. Man är medveten om att han fått kämpa mot starkt motstånd när det gäller lokaliseringen. Hans övertygelse om att Arvidsjaur är en utmärkt ort för militär verksamhet har gett resultat. Hans vilja till en positiv insats för bygden och för inlandet och hans orädda ställningstagande har skaffat honom såväl aktning som respekt och stor uppskattning inte enbart i Arvidsjaur utan i hela Norrbotten. Lokalt har man i Arvidsjaur arbetat mycket för att uppnå dagens resultat. Hela bygden och hela länet har stött det arbetet. I ett valprogram som uppmärksammats mycket och som heter ”Politik för Norrbotten” och som antagits av socialdemokraterna i Norrbotten tas bl.a. upp som ett viktigt krav att ett militärförband skall lokaliseras till Arvidsjaur. Det kravet är i dag tillgodosett och det är vi tacksamma för. Med detta, herr talman, vill jag bara tolka Norrbottens och Arvidsjaurs tacksamhet mot försvarsministern och vitsorda den stämning av försiktig optimism som nu börjat sprida sig i Norrbottens län som en följd av flera positiva åtgärder i Norrbotten under de senaste åren och nu senast i Arvidsjaur. Jag vill bara hoppas att försvarsministerns goda exempel skall sporra andra myndigheter, verk och industrier att göra sammalunda.

Fru talman! Av försvarsministerns svar här framgår att det livligt debatterade förbandet till Arvidsjaur kommer att föreslås i en proposition längre fram i sommar. Personligen tycker jag att det är en bra lösning. Jag kan inte, i motsats till herr Björck i Nässjö, uppamma någon upprördhet på den här punkten. Då det gäller att lokalisera militära fredsförband får man inte enbart se det som en militär-operativ fråga, även om det självklart är en viktig del i sammanhanget. Man måste också ta hänsyn till den stora regionalpolitiska betydelse ett fredsförband kan ha. I de fall man kan förena detta med en acceptabel militär-operativ förmåga, så tycker jag man skall ta chansen att göra det. Det är ett utmärkt tillfälle som Arvidsjaur här får att förena två viktiga ting till en fördel för bygden. Detta förband kommer säkerligen att bli en mycket värdefull stimulans för en positiv utveckling i stora delar av övre Norrlands inland. Jag begärde emellertid närmast ordet för att säga att denna lokalisering kommer att få konsekvenser och återverkningar på olika sätt för andra förband i landet. Det kan, som försvarsministern antydde, bli fråga om att exempelvis flytta värnpliktiga från mellersta Sverige upp till dessa bygder. Då ligger det väl nära till hands att förmoda att denna fråga kommer att lösas genom förändringar i fredsorganisationen i Uppsala och Enköping, som också här har berörts av flera talare. I detta sammanhang kommer bl.a. arméns kompaniofficersskola in i bilden. Både de militära myndigheterna, om jag är rätt underrättad, och landstinget i Uppsala län har ansett att denna skola snarast bör omlokaliseras. Nu föreslog som bekant försvarets fredsorganisationsutredning, med Gunnar Gustafsson som utredare, i sitt delbetänkande i december förra året att AKS skulle omlokaliseras till Skövde. Jag vill ta tillfället i akt att rent ut fråga försvarsministern om man i den proposition som läggs längre fram i sommar kommer att ta upp frågan om AKS i samband med frågan om ett förband till Arvidsjaur. Och kan vi förvänta att försvarsministern följer försvarets fredsorganisationsutrednings förslag på denna punkt, nämligen att arméns kompaniofficersskola lokaliseras till Skövde?

Fru talman! I den här debatten som egentligen rör frågan om regionalpolitik i Norrland har i hög grad Uppsala och Uppsala län kommit att blandas in. Av den anledningen har jag begärt ordet. Utgångspunkten är naturligtvis, som flera tidigare talare har åberopat, försvarsministerns bestämda uttalande i interpellationssvaret att inkomsterna från markförsäljningen i Uppsala kommer att täcka en hel del av investeringskostnaden. Dagsläget, herr statsrådet, är att landstinget i Uppsala län har ett behov av den mark som AKS äger för Akademiska sjukhusets framtida utveckling. Men sedan är det stopp. Längre än så har man inga planer, och man har inget intresse av S 1:s mark. Detta har man sagt i dag. För mentalsjukhusets del, som också gränsar till S 1:s område, finns inga behov av S 1:s mark. Uppsala kommun säger likadant, man har inga planer på inköp av S 1:s mark. Nu säger försvarsministern att Uppsala kommun tidigare har uppvaktat regeringen. Ja, det är alldeles riktigt, man har gjort en uppvaktning i samband med pågående generalplanearbete. Det känner jag väl till från tidigare år. Men då betingade den ekonomiska situationen ett planeringsarbete av ett helt annat slag än kommunerna kan göra i dag. Man skall komma ihåg att det inte är kommunernas fel att läget har förändrats så.

Försvarsministern talade också om 1980-talet med vissa förhoppningar. Kommunalpolitiker kan tyvärr inte arbeta på det sättet utan läget i dag beträffande markfrågan är det avgörande. Skall en markförsäljning ske måste andra spekulanter komma in i bilden, och jag vet inte vilka. Den andra frågan som jag vill ta upp är sysselsättningsfrågan. Jag vet inte att vi från Uppsalabänken i riksdagen någonsin skulle ha varit uppe och talat om lokala intressen i den regionalpolitiska debatten. Vi har inte haft någon som helst anledning till det. Men vi har det i dag — faktiskt har vi det i dag!

Uppsala är där och är på väg under den gränsen. På två år har Uppsala i sådana sammanhang förlorat 900 arbetstillfällen. Länsarbetsdirektören har talat om att S 1:s flyttning betyder att ungefär 100—150 — han kan inte säga exakt — sådana arbetstillfällen försvinner. Man kan säga att det är en bagatell i en kommun av Uppsalas storlek. Ja, visst är det det! Men det är inte en bagatell, när man står och balanserar på vägen mot ett minus vilket gör situationen ytterligt besvärlig. Det går inte för en kommun att i det långa loppet enbart leva på service. Vi kan inte leva på att serva varandra. Det behövs också annat. Herr Korpås talade med rätta om den stora ungdomsarbetslösheten som vi har. Faktiskt är arbetslöshetssiffrorna över huvud taget högre i Uppsala och Uppsala län än genomsnittssiffran för landet i dess helhet. Jag ville bara säga det här därför att när det tycks vara så att också försvarsenheter har börjat bli pusselbitar i det regionalpolitiska läggspelet, kan jag få vara en röst som säger att i Uppsala vill vi ha S 1 kvar. Det finns icke från kommunens, landstingets, den lokala statsförvaltningens dvs. länsstyrelsens sida annat än ett enda svar: Vi vill ha S 1 kvar!

Det får väl inte, fru talman, bli så till slut att svensk regionalpolitik — som är viktig — får till resultat att man flyttar arbetslöshet från en ort till en annan.

Fru talman! Jag ber om tillgift om jag tar kammarens tid i anspråk ytterligare en kort stund. Jag förstår att det är många på pressläktaren som väntar på den stora showen om spionverksamheten, men jag tycker ändå att detta ärende är så viktigt att det förtjänar någon liten ytterligare kommentar. Herr Svanberg talade mycket om allt vad vi skall göra för Norrlands inland och tyckte att det var orimligt att utmåla Arvidsjaur som ett tråkigt och otrivsamt ställe. Jag vill bara understryka att jag icke har ägnat mig åt detta. Jag har över huvud taget icke kommenterat situationen i Arvidsjaur — jag känner inte till den vad gäller trivselfrågor och liknande, och det är inte det som den här debatten handlar om heller. Men jag tycker att det är orimligt, att vi — efter att ha gjort försvaret till ett konjunkturpolitiskt dragspel — håller på att göra försvaret till ett lokaliseringspolitiskt instrument. Det finns, fru talman, i denna kammare och runt om i landet mängder av politiker som inte är ett dyft intresserade av försvarets krigsorganisation men som är beredda att höja rösten och hålla långa anföranden när det gäller försvarets fredsorganisation. Det är politiker som i övrigt inte bryr sig ett dugg om försvarsfrågorna. Jag tycker att det är ganska så betänkligt. Trivseln är säkert inte sämre i Arvidsjaur än någon annanstans. Det är inte det frågan gäller. Det gäller framför allt avståndet för de värnpliktiga. Vad skulle herr Svanberg säga om vi flyttade ungdomen i Kalix ner till Enköping och lät dem göra sin värnplikt där, så att säga vände på steken. Jag tror inte att norrlänningarna skulle vara särskilt förtjusta i en sådan utveckling. Det finns inte heller något militärt behov av att utbilda så många värnpliktiga uppe i Norrland som försvarsministern i dag tycks förutsätta. Att det är avståndet som spelar stor roll visar den utredning som gjorts om trivselförhållandena för de värnpliktiga inom Bodens garnison. Jag rekommenderar kammarens ärade ledamöter att läsa den utredningen. Jag vill ytterligare understryka att när det gäller lokaliseringsfrågorna har man från militärt håll, herr Svanberg i Kalix, sagt att Kalix är den ort som ur militär synpunkt skulle kunna tänkas för en sådan här lokalisering. Jag tycker att detta har kommit bort i debatten och försvarsministern har inte heller kommenterat det. Jag lyssnade till herr Korpås med stort intresse. Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstod vad han menade. Å ena sidan gratulerar han Arvidsjaur, å andra sidan utgår han tydligen ifrån att man skall kunna behålla förbanden ograverade i hans hemlän. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Vi måste, och även herr Korpås, se sanningen i ögonen. Det här kommer att innebära att ett förband försvinner från hans hemlän, annars får man leta fram något nytt förband som skall med i den här karusellen. Då tycker jag att herr Korpås i så fall får tala om vilket förband han avser. En sådan hederlighet måste vi ha i det här sammanhanget. Avslutningsvis, fru talman, skulle jag vilja fråga herr försvarsministern om den siffra jag nämnde för kostnaderna för utflyttning från S 1 i Uppsala till Enköping på cirka 78 miljoner inklusive personalomställningskostnader är korrekt och varför den i så fall icke är medräknad i interpellationssvaret. Det är nämligen så att man inte bara kan låta förband överta ett annat förbands lokaler när det rör sig om skilda truppslag. Ett signalförband har ett helt annat utbildningsbehov än ett pansarförband. De skiljer sig mycket väsentligt. De militära experterna har slagit fast att vad man i stort sett kan använda är några lektionsrum utan att behöva göra några förändringar. Vi måste alltså bygga om P 1:s kaserner i Enköping ganska avsevärt för att den här ekvationen skall gå ihop. Då vill jag fråga hur mycket det kostar och varifrån de pengarna i så fall skall tas.

Fru talman! Jag vill bara ge några synpunkter i all korthet till herr Björck. Han talar här bl.a. om att det vore vettigare att förlägga det här förbandet till Kalix i Norrbotten. Jag är mantalsskriven och bosatt i Kalix. Men jag vill inte ta upp den här debatten på annat sätt än genom att säga att jag är medveten om alla de orter som varit på förslag och jag känner till militärens synpunkter osv. Men det är inte detta vi diskuterar i dag. Frågan har utkristalliserat sig till att gälla förläggning av ett förband till Arvidsjaur. Jag vill då inte vara med om att försöka spela ut två kommuner i Norrbotten, som båda har besvärligheter, mot varandra och säga att man i stället skulle ha lagt förbandet till Kalix. Nu ligger förslaget om Arvidsjaur och Arvidsjaur behöver detta förband. Arvidsjaur är en lämplig ort. Då skall vi inte på nytt blanda in Kalix, som är avfört ur spelet för länge sedan, och försöka få folk där att säga: Förbandet skall inte ligga i Arvidsjaur när vi inte får det. Det sättet att resonera tycker jag vi kan lämna därhän. Norrbottningarna har i gemen nu enat sig om att förbandet bör kunna ligga i Arvidsjaur. Sedan en annan synpunkt. Herr Björck talar litet ironiskt om att nu använder man försvaret som konjunkturpolitisk dragspel, nu skall man använda det som lokaliseringsobjekt också. Hur skall vi kunna genomföra den regionalpolitik som vi har bundit oss för om vi inte låter också den offentliga sektorn, servicesektorn vara med. Industrin ensam kan inte klara av sysselsättningen i de regioner vi talar om. Detta är något som vi inte tycker skall behöva diskuteras. Slutligen säger herr Björck: Tänk om ungdomarna uppe i Norrbotten skulle vara tvungna att för sin värnplikt åka till Sydoch Mellansverige, vad skulle de säga då? Jag skulle vilja uttrycka det så att de tiotusentals och åter tiotusentals ungdomar i Norrbotten som har tvingats flytta på grund av brist på sysselsättning skulle ha varit själaglada om de endast behövt flytta ned ett år för att göra sin värnplikt. De har varit tvungna att flytta ned för gott för att få någon sysselsättning. Det argumentet från herr Björck tror jag inte väger så tungt där uppe.

Fru talman! Kalix är avfört ur diskussionen, sade herr Svanberg i Kalix. Det är måhända avfört ur den lokaliseringspolitiska diskussionen, men jag vill understryka — och vi talar ju ändå om försvar — att man från krigsmaktens sida ingalunda har ändrat uppfattning när det gäller lokalisering av ett förband till Kalix. Just försvaret av Kalixlinjen kan behöva stödet av ett fredsförband i Kalix. Några förändringar i de militära förhållandena har icke inträtt som påverkar den bedömningen. Självfallet är jag medveten om att också försvaret måste komma med i vissa sammanhang i regionalpolitiken. Jag hade exempelvis icke protesterat om man hade beslutat att förlägga några av försvarets verkstäder eller liknande till Arvidsjaur. Då hade det rört sig om en flyttning av människor som själva kunde välja om de ville flytta dit eller inte. Men nu rör det sig inte om det utan nu är det fråga om att med hjälp av värnpliktslagen, som är en tvångslag, låta unga människor mot sin vilja flytta dit upp. Värnpliktsriksdagar har protesterat. De värnpliktiga på en rad förband har protesterat mot att just de används som brickor i detta spel. Det är också det som jag i sammanhanget har reagerat mot. Jag tycker också att man skulle ha fäst betydligt större avseende vid de värnpliktssociala frågorna. Jag vågar påstå att med detta beslut kommer vi att varje år utbilda några hundra människor som samtidigt blir försvarsnegativa. Det kan inte vara särskilt lätt, herr Svanberg, när man bor i Stockholm, har hustru och barn eller någon man sammanbor med här nere, att under ett års tid förläggas väldigt långt från hemorten. Och detta hade gällt lika väl om de förlagts i något annat väderstreck. När det icke är militärt nödvändigt, när de värnpliktiga vet att man icke kan försvara detta med att de måste göra en insats för att försvara sitt land utan att det är ett lokaliseringspolitiskt medel, förstår jag helt de värnpliktigas inställning.
Fru talman! Låt mig bara säga att jag mycket väl känner till de militära experternas bedömning av Kalix i detta sammanhang. Hur ointresserad av försvarspolitik herr Björck i Nässjö än tror att jag är, råkar jag veta det. Men det hör inte hemma i denna diskussion utan får tas upp i annat sammanhang. Jag konstaterar att Kalix inte nu är aktuellt i denna diskussion och därför kan avföras från den. Jag vill sedan säga några ord med anledning av talet om hur de värnpliktiga skall få det i Arvidsjaur, kanske inte — som herr Björck säger — på grund av orten som sådan utan därför att den har en så avlägsen placering. Det gjordes för många år sedan ett slags undersökning av tidningen SE om vilka städer som var de mest impopulära i vårt land, och det var intressant att iaktta att till dessa hörde praktiskt taget alla militära förläggningsorter, såsom Boden, Sollefteå, Eksjö osv. Det ligger väl i sakens natur att man, om man frågar unga människor som just gjort sin värnplikt, finner en aversion mot tvånget i det militära, förknippad med den stad där de varit förlagda. Det var inte värre i Boden, som ligger så långt norrut, än i Eksjö i Småland. Jag tror därför inte att man skall knyta alltför stora förhoppningar till herr Björcks resonemang. De värnpliktiga har naturligtvis rätt att hävda sina synpunkter. Jag tror inte att de har större aversion mot att fara till Arvidsjaur än mot att förläggas till exempelvis Boden, där det finns många militära förband och ett stort antal värnpliktiga. Jag tror inte ens att de skulle vara särskilt förtjusta över att från Mälardalen fara ned till Eksjö eller någon annan ort, som herr Björck kanske tror har större anknytning till civilisationen.
Fru talman! Med all respekt för tidningen SE tror jag nog inte att dess undersökning av personalvården och trivselförhållandena i försvaret är särskilt korrekt. Det har ändock inom de personalvårdande myndigheterna inom försvaret gjorts en del undersökningar på detta område. Det är inte bara avståndet som inverkar utan även klimat och liknande faktorer.
Fru talman! Rätteligen borde väl denna debatt anstå tills propositionen om det aktuella förbandet kommer. Herr Svanberg gav mig emellertid anledning att säga ett par saker i denna fråga. Jag kan inte finna detta besked lika heroiskt som herr Svanberg framställde det. Jag har själv haft anledning att vid några tillfällen efterlysa besked om fredsförbandet i Arvidsjaur. De människor som är berörda av den verksamhet som skall komma till stånd i Arvidsjaur har nu under så lång tid hållits på sträckbänken att det finns skäl att säga att det var hög tid att beskedet kom. För min del hälsar jag beskedet i den positiva form det har fått med tillfredsställelse. Arvidsjaur intar en nyckelposition när det gäller servicen i Norrbottens inland, ett förhållande som vi har haft anledning att konstatera inte minst i glesbygdsutredningen. Det blir nu möjligt att bibehålla servicen på denna ort intakt. Man kan dock beklaga att lokaliseringsoch näringspolitiken inte har varit sådan att en mera expansiv verksamhet än ett försvarsförband kunnat åstadkommas i inlandet. Den nu utlovade åtgärden får trots allt hälsas med tillfredsställelse, även om ifrågavarande inrättning såvitt jag förstår inte kan bli särskilt expansiv på sikt.

Fru talman! Detta var en ny aspekt på hela frågan. Jag frågar mig fortfarande vad herr Öhvall egentligen ville ha sagt i valet mellan att säga att det är bra och att säga att det är dåligt. Jag skulle vilja karakterisera det så, att folkpartistisk politik, i varje fall i den mån den personifieras av herr Öhvall, kännetecknas av uttryckssättet: Än slank han hit och än slank han dit — och nu slank han i diket i Arvidsjaur också.

Fru talman! Eftersom propositionen kommer i sommar skall jag inte gå in i ytterligare diskussion, men jag vill svara på två frågor. Den första är ställd av herr Björck i Nässjö, som frågar om det är riktigt att det kommer att bli, skall vi kalla det flyttningskostnader på 78 miljoner. Det är en helt orimlig siffra. Vi känner inte till den. Herr Björck får vänta på propositionen, där dessa kostnader kommer att redovisas. Den andra frågan är herr Paul Janssons, om fredsorganisationsutredningens förslag om att flytta kompaniofficersskolan från Uppsala till Skövde kommer med i propositionen. Ja, det gör det. Kompaniofficersskolan måste flytta, och regeringen har beslutat att flyttningen skall ske till Skövde. Det kommer alltså också med i propositionen.

Fru talman! Jag vill bara helt kort tacka försvarsministern för det svar som han lämnade på min direkta fråga. Det visar att vi kan räkna med att man i Skaraborgs län kommer att få denna lokalisering av den militära skolenhet som det här är fråga om. Även om det naturligtvis måste fattas beslut här i riksdagen innan man så att säga kan gå till verket med olika ting i sammanhanget, har det väldigt stor betydelse både för de militära myndigheterna och för berörda kommunala myndigheter att i god tid veta vad som kommer att hända på det här området. Därför ser jag detta besked som mycket positivt, och jag vill gärna tacka försvarsministern för det.

Fru talman! Herr Måbrink har ställt ett antal frågor till statsministern om den militära underrättelsetjänstens verksamhet. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Uppgifter som har betydelse för det militära försvarets verksamhet inhämtas på många olika sätt. Med hänsyn till vårt försvars uppbyggnad och organisation — det är ett värnpliktsförsvar med internationellt sett endast små insatsberedda styrkor under dagens fredliga och lugna Nr92 förhållanden - måste vi ständigt inhämta underrättelser om vad: som Fredagen den händer i vår omvärld. Noggranna kunskaper om händelserna i vår 18 maj 1973 omgivning, t.ex. militärteknisk utveckling och beredskapsåtgärder inom stormaktsblocken, är nödvändiga om vi skall kunna vara handlings Å”8. den s.k. beredda och genom beredskapsförstärkningar kunna utnyttja de försvars = informationsbyråns resurser vi kontinuerligt bygger upp för stora kostnader. 1972 års Verksamhet försvarsbeslut innebar bl.a. ett ytterligare understrykande av behovet av en god förvarning och en allsidig underrättelsetjänst. För att fylla vårt behov av kunskaper bedriver det militära försvaret en kontinuerlig underrättelseverksamhet. Den särskilda verksamheten vid försvarsstaben är en del av denna underrättelseverksamhet. Riktlinjerna för den särskilda verksamheten dras upp i S-åriga programplaner vilka upprättas årligen. Programplan samt anslagsframställning för ett budgetår inlämnas av överbefälhavaren till Kungl. Maj:t. Detta underlag genomgår utgiftsprövning och granskning enligt samma grunder som andra utgifter under fjärde huvudtiteln. Kungl. Maj:t gör i statsverkspropositionen eller i särskild proposition på vanligt sätt anslagsframställning hos riksdagen. För närvarande begärs medel för den särskilda verksamheten under anslaget Insatsberedskap m.m. Med hänsyn till ärendets art lämnas emellertid inga upplysningar till statsrådsprotokollet. Information till riksdagen lämnas i stället i en hemlig promemoria som överlämnas till försvarsutskottet. Promemorian redovisar bl.a. riktlinjer för verksamheten, föreslagna utgifter samt personalutnyttjande. Försvarsutskottet kan därefter begära ytterligare upplysningar. Sedan riksdagens beslut erhållits utfärdar Kungl. Maj:t regleringsbrev för verksamheten i fråga. Detta innehåller bl.a. bestämmelser om inriktning och uppgifter för verksamheten, budgeterade resurser, handlingsregler för dessas utnyttjande och personalförteckningar. Verksamheten är föremål för revision genom särskild av chefen för försvarsdepartementet utsedd revisor. Vad som i interpellationen sägs om att riksdagen hållits i okunnighet om den särskilda verksamheten saknar således grund. De eventuella ytterligare upplysningar om riktlinjerna för verksamheten utöver vad jag sagt här som riksdagen anser sig behöva torde i särskild ordning få överlämnas till riksdagens försvarsutskott. Den särskilda verksamheten vid försvarsstaben bedriver inget avtalsbundet samarbete med underrättelseorganisationer i andra länder. I de flesta avseenden föreligger av naturliga skäl ett konkurrensförhållande mellan svensk och utländsk underrättelsetjänst. Dock förekommer kontakter från fall till fall med underrättelseorganisationer i ett stort antal länder. Den militära underrättelsetjänsten bedriver ingen verksamhet som avser att granska svenska politiska organisationer eller som på annat sätt är riktad mot sådana organisationer. Den personalkontroll som försvarets myndigheter utför bedrivs enligt personalkontrollkungörelsen. Denna personalkontroll grundas på register vid säkerhetsavdelningen inom rikspolisstyrelsen.

Fru talman! Jag tackar för det formella svaret, som inte ger svar på mina frågor. Jag har ställt frågorna till statsministern, och jag tycker nog att det hade varit på sin plats att han i dag hade besvarat de här frågorna — han är ju ändå chef för regeringen. Anledningen till min interpellation är det uppseendeväckande avslöjandet i Folket i Bild kulturfront om den svenska underrättelseorganisationen IB som bedrivit spionage riktat mot svenska organisationer samt skickat agenter till andra länder för spionuppdrag. Låt mig i det här sammanhanget poängtera att vänsterpartiet kommunisterna vill försvara Sveriges nationella självbestämmanderätt. Vi slår vakt om en konsekvent alliansfri politik. Sverige måste värna sig mot militär uppmärksamhet från andra staters krigsmakt. Givetvis vore det naivt att föreställa sig annat än att till varje krigsmakt hör en säkerhetstjänst. Men en svensk säkerhetstjänst får inte bedrivas så att den strider mot den alliansfria politiken. Den får inte heller innebära infiltration och annan inblandning i politiska organisationers verksamhet. Jag vill nu hävda att IB:s verksamhet, vars högste chef är försvarsministern, för det första bedrivit en verksamhet som strider mot vår deklarerade alliansfrihet, för det andra använt agenter för att spionera på svenska politiska vänsterorganisationer, vilket i sin tur strider mot de demokratiska frioch rättigheterna. Försvarsministern förnekar i sitt interpellationssvar att IB gjort sig skyldig till dessa handlingar. Fru talman! Det är oerhört svårt att hålla reda på försvarsministerns alla turer i den här smutsiga affären. Än har försvarsministern dementerat en uppgift, än har något senare halva medgivanden lämnats och ytterligare en tredje gång har samma uppgift bekräftats. När det gäller anklagelsen för infiltration av IB-agenter i politiska organisationer så har detta bekräftats av agenterna själva. Trots detta nekar försvarsministern. Medlemsregister har fotograferats, penningtalonger som funnits på FNL-kontoren och som skänkts av olika personer till Vietnams folk har också fotograferats av IB-agenter. I vems uppdrag och för vilket ändamål befann sig en av IB-agenterna i Kiruna under gruvarbetarstrejken? Naturligtvis för att registrera de personer som ledde strejken. I det här sammanhanget vill jag att försvarsministern bekräftar eller dementerar agentens närvaro i Kiruna under den här aktuella strejken. Men jag skall fortsätta och ställa frågan: Av vilken anledning befann sig samme agent på HSBs bostadskongress i Helsingborg häromåret? Var han möjligen en aktiv HSB:are? Mig veterligt var han det inte. Anledningen till hans besök var tydligen att kartlägga deltagarna och deras aktivitet på denna kongress. Den verksamhet som här avslöjats, där agenter används för infiltration i politiska organisationer, innebär ett brott mot de demokratiska frioch rättigheterna. Hur kan yttrandeoch organisationsfrihet, hur kan frihet att fritt välja upprätthållas om statliga myndigheter använder sig av agenter i de politiska organisationerna? Detta är det verkligt allvarliga. Regeringen tycks inte fatta vad det är för slags verksamhet den leder. Nr 92 Eller gör den det? I så fall är det ännu allvarligare. Fru talman! I USA kritiseras president Nixon för att han beordrat telefonavlyssning. Den svenska opinionen instämmer i detta fördömande. I Sverige säger regeringen att det är lagligt att sända in infiltratörer i Ang. den s.k. politiska organisationer. informationsbyråns Detta gör alltså IB som står under högsta befäl av försvarsministern. verksamhet Skall vi behöva gå till den amerikanska pressen för att få ta del av en borgerlig-liberal indignation över detta? Frågan ställer jag utan alla jämförelser i övrigt. I Folket i Bild kulturfront lämnas uppgifter om att IB har intima kontakter med den israeliska underrättelsetjänsten. Försvarsministern har inte förnekat att kontakter från fall till fall förekommer med underrättelseorganisationer i ett stort antal länder. Men frågan är: Skickar IB agenter till exempelvis något arabiskt land för spionuppgifter som sedan överlämnas till Israel? Används svenska fartygskaptener i samma syften? Bekräftelse har lämnats på att IB-agenter haft uppdrag i flera arabiska länder. På vilket sätt känner sig Sverige hotat av något land i Mellanöstern? Vad har vårt land för säkerhetsintresse av bevakningssituationen i Alexandrias hamn och vägarna till denna hamn? Kan försvarsministern lämna en förklaring till dessa frågor? Med all tydlighet framgår på vilken sida svenska generaler och andra ansvariga ställt sig i Mellanösternkonflikten. Det är allvarligt när Sverige med sin deklarerade alliansfrihet engagerar sig för en part på det sätt som gjorts av IB. Det handlar dessutom om ett land som befinner sig i krigstillstånd och som har gjort upprepade anfall mot arabiska städer, byar och civilbefolkning. Det är också betecknande att när bevisen haglat över försvarsministern och ÖB har man gått till personliga angrepp mot en av de jornalister som bidragit till att dra fram IB i ljuset för granskning. Jag tänker då på insinuationerna om att Jan Guillou haft kontakter med palestinier, att han inte är svensk medborgare osv. Det är också avslöjande att personer, som av IB sänts som agenter till bl.a. solidaritetsrörelsen för Palestinas folk, där försökte införa antisemitisk propaganda. Det är sådana provokatörer som sedan utnyttjas i propagandan av samma krafter som skickat in agenterna i denna solidaritetsrörelse. Att underrättelseorganisationen IB har goda kontakter med västvärldens spionorganisationer råder det inga tvivel om. I Sverige har vi en militärmakt som är uppbyggd som en kopia på ett stormaktsförsvar. Denna militärapparat är väl sammansmält med NATO och västvärldens krigsmaskineri. Ett omfattande samarbete pågår. Viggen är ett exempel. Det är inte för intet som NATO betecknar Sverige som västvärldens nordostliga flank. De svenska generalerna är överens om detta. Jag kan som exempel nämna den så omtalade ”Operation Jonas”. Det var en övning i psykologiskt försvar, och naturligtvis kom fienden från öster. I förutsättningarna ingick också att vänsterfolk demonstrerade mot den svenska militären. Dessa vänstermänniskor skulle hållas efter och fängslas. 43 Försvarsministern och ÖB har anklagat dem som avslöjat IB:s smutsiga verksamhet för att vara fientligt inställda mot Sverige. Jag vill fråga: Vem är fientlig mot vårt land, de som avslöjar en smutsig spiopverksamhet som i längden kan skada Sverige eller de som bedriver och försöker dölja denna smutsiga verksamhet? Försvarsministern påstår att riksdagen har fått information om IB. Jag tillbakavisar detta. För det första har IB och dess verksamhet dolts under rubriken Insatsberedskap m.m. Vad detta har stått för får riksdagens ledamöter veta först när min interpellation besvaras. Enligt pressuppgifter har inte ens alla ledamöter i försvarsutskottet känt till IB, trots att försvarsministern nu påstår motsatsen. För det andra har inte summan till IB angivits. Vill försvarsministern nu tala om hur stor summa som har anslagits för IB:s verksamhet?

Den förekommer inte av flera skäl. För det första får åsiktsregistrering icke ske i Sverige numera. För det andra finns det ingen militär säkerhetspolis och har aldrig funnits. Det finns bara en polis i Sverige, och det är rikspolisen. Det finns ingen militär organisation som på något sätt övervakar svenska medborgare.” Men nu säger försvarsministern att IB finns och har ett register på mellan 4 000 och 5 000 personer. Det är enligt försvarsministern ett s.k. sökarregister. Man söker namn där. Det gäller egen personal, utländska agenter och andra personer som man kan söka. Även misstänkta personer finns där, allt enligt försvarsministern. Hur kunde då försvarsministern inför riksdagen 1971 förneka existensen av en militär underrättelseorganisation? Även vid värnpliktsriksdagen förra året uppträdde militära säkerhetspoliser. Den affären känner vi också till. Till sist, fru talman, är det två krav som jag vill föra fram. Ett oavvisligt krav är att den militära säkerhetstjänsten står under parlamentarisk kontroll. Riksdagen måste ha möjlighet att klart veta till vilka ändamål medel anslås och hur dessa medel används. Det räcker inte att försvarsutskottet, där för övrigt alla partier ej är representerade, får vissa informationer. Anslagen till informationsbyrån har smusslats undan på ett sådant sätt att det icke framgått hur stora anslag som begärts till denna verksamhet. Någon parlamentarisk insyn i verksamheten finns inte. Detta smussel kan inte accepteras. Vad som hittills framkommit är av så pass allvarlig karaktär att en parlamentarisk kommission också bör tillsättas, i vilken skall ingå representanter för de fem riksdagspartierna. Kravet på en sådan kommission har t.ex. också förts fram av Aftonbladet, Dagens Nyheter och Norrländska Socialdemokraten. Det är en märklig ordning att de två som har ansvaret för IBs verksamhet skall fungera som utredare. Tycker försvarsministern att detta är klädsamt? Stämmer det överens med normal rättstradition att de anklagade skall utreda anklagelser mot sig själva? parlamentarisk kontroll av den militära säkerhetstjänsten kommer till stånd och att representanter för samtliga fem riksdagspartier ingår i ett sådant kontrollorgan?

Fru talman! Jag förstår att herr Måbrink hellre skulle ha velat diskutera de här frågorna med herr statsministern. Men det är jag som är parlamentariskt ansvarig för den här verksamheten, och därför är det också naturligt att jag svarar på dessa frågor. Herr Måbrink går i sitt anförande in på en mängd detaljer, som man rimligen inte kan begära att statsministern skall ha reda på — och som kanske inte heller jag i alla delar känner till. Om jag fattade herr Måbrink rätt var det i första hand tre stora frågor han tog upp. Han utgår från Folket i Bild kulturfronts artiklar, och han utgår från att dessa artiklar innehåller sanningen om den här verksamheten. Till att börja med är den militära underrättelseverksamheten sådan att den strider mot den alliansfria politiken och skadar den, säger herr Måbrink, utan att — så långt jag förstår — ge oss några skäl. Han säger att vi genom den militära underrättelseverksamheten har ett samarbete med Israel, och han tolkar det så att det skulle vara ett samarbete som är riktat mot arabstater. Detta är helt felaktigt. Vi har också kontakter med underrättelseverksamheter i arabstaterna, men inte innebär det att samarbetet är riktat mot Israel! Dessa felaktiga påståenden i Folket i Bild kulturfront borde inte ha förts in i riksdagsdebatten.

Här lägger herr Måbrink in en tolkning av verksamheten som är felaktig, samma felaktiga tolkning som görs i Folket i Bild kulturfront. Man säger att IB haft infiltratörer inom vänsterorganisationerna för att övervaka dem. Jag medger att beskyllningarna låter bestickande när man tar del av den nyligen utpekade göteborgarens verksamhet i olika organisationer i Göteborg. Men hans uppgift var icke att övervaka organisationernas verksamhet eller skaffa myndigheterna tillgång till dessa organisationers medlemsregister. Den allvarliga bakgrunden till hans verksamhet var en helt annan. I de organisationer där han var medlem rör sig också utländska medborgare. De kan vara helt all right, och de flesta utländska medborgarna i detta sammanhang är också helt all right. Men tyvärr har där funnits utlänningar som man av olika anledningar måste försöka hålla under kontroll. Bl.a. har polisen tvingats följa palestinaaktivisternas kontakter med de palestinska befrielserörelserna och de i Europa verksamma terroristorganisationerna. Tillresande medlemmar ur dessa organisationer har, så gott det nu går, kontrollerats. Vi måste ju ge svenska medborgare ett skydd mot den ohyggliga terror som konflikten Israel—Palestina eller arabstaterna fört in i den europeiska tillvaron. Vi måste förhindra att Sverige blir ett slagfält för de blodiga uppgörelserna mellan de båda sidorna i Mellersta Östern-konflikten. De svenska ungdomar som leker med den elden måste hejdas i tid. Det var denna högst allvarliga uppgift — att skydda vårt land från sådan terror och att skydda israeler och judar från gerillahämnd på svensk mark — som det var fråga om. De svenska vänsterorganisationerna har vi i detta sammanhang inte haft intresse av. Vad FNL-rörelsen, SDS eller kfml har för sig kan vara intressant ur andra synpunkter men inte ur dessa, för medborgarsäkerheten högst allvarliga synpunkter. Jag kan förstå den indignation som väckts inom FNL-rörelsen inför påståendena att den varit övervakad. Men det är inte sant. Hade det varit sant, hade jag självfallet här i dag medgivit det och tagit itu med det — inte bara tagit avstånd från det, för det hade varit självklart. Nej, FNL-rörelsen har inte varit övervakad av svenska myndigheter — det har aldrig funnits någon som helst anledning till det. Jag har följt FNL-rörelsen under hela dess verksamhetstid med stor sympati. Det har varit en ungdomsrörelse — och är det — i fredens tjänst, en sund ungdomsprotest mot kriget, med det starka engagemanget i kampen mot kriget i Vietnam. De flesta i denna kammare har väl haft samma sympatier. För mig är då FNL-rörelsen de tiotusentals ungdomar som jag flera gånger har sett marschera här i Stockholm för att protestera mot kriget i Vietnam. Jag har lugnat många oroliga föräldrar, bl.a. riksdagskamrater, som har kommit till mig och talat om sina barns och ungdomars engagemang i FNL-rörelsen, och jag har alltid sagt: Ni skall vara tacksamma för det. Det visar att era ungdomar har hjärtat på rätta stället. De engagerar sig för de svaga, de engagerar sig för de oskyldigt krrigsdrabbade. Nej, en sådan rörelse behöver inte övervakas av myndigheterna, och detta har inte heller skett.

Det har skett av misstag, och om det lilla registret kan bara berättas att det ju inte alls hörde hemma hos IB — det lämnades till polisen, som har förstört materialet över de fotograferade blanketterna. Det finns inte längre. Polisen har inga åsiktsregister, försvaret har inga åsiktsregister, det finns inga FNL-register hos myndigheterna!

Herr Måbrink försökte bevisa att det finns en militär åsiktsregistrering och en organisation för en sådan registrering. Han tog exempel från Folket i Bild, och han påstod att det här har försvarsministern förnekat. Han hänvisade till det svar som jag lämnade på en interpellation av herr Hagberg 1971 och den diskussion som följde. Jag har läst igenom den diskussionen. Herr Hagberg frågade mig om systemet med militär registrering av arbetare i s.k. kuppberedskapsplan fortfarande äger tillämpning. Jag svarade att sådan registrering inte förekommer. Jag svarade vidare att det finns ingen militär säkerhetspolis — det var inte fråga om militär underrättelsetjänst — och att sådan polis aldrig har funnits. Det finns bara en polis, sade jag, och det är rikspolisen. Det finns ingen militär organisation som övervakar svenska medborgare. Detta var vad jag sade. Jag har sett att Ny Dag har slagit upp det här och sagt att jag i denna fråga är en lögnare, och Ny Dag har citerat vad jag nu har återgivit. Men låt oss klara upp detta med registren och frågan om huruvida det finns en militär säkerhetspolis. Av debatten med herr Hagberg framgår att före 1946 fanns det en sådan säkerhetspolis. Under kriget skedde en uppsamling av namn på personer som både militär och polis ansåg vara opålitliga. Det samlades ganska mycket material även om svenska medborgare. Jag skulle tro att Tage Erlander i andra delen av sina memoarer, som kommer ut i höst, kommer att berätta om detta. Detta inhämtningsarbete upphörde 1946 då regeringen förbjöd det, och registren försvann — hur vet jag inte. Så kom Pragkuppen 1948. Då ändrades regeringens bedömning, och åsiktsregistrering återupptogs 1948 och pågick sedan i 20 år fram till 1968, då den åter förbjöds.

Inhämtningen av dessa personuppgifter skedde hos rikspolisen. Någon militär polis vid sidan om rikspolisen fanns inte. Av de handlingar med personuppgifter som polisen överlämnade till olika militära myndigheter behöll de militära myndigheterna kopior. En del av polisens register, som endast rikspolisen svarade för och inhämtade uppgifter till, fanns alltså i kopia hos militära myndigheter; det rörde framför allt värnpliktiga.

Det var fråga om nyckelindustrier, tekniskt avancerade industrier och våra krigsindustrier. Det sammanhängde med att det vällde in i landet hundratusentals människor, arbetskraft som vi behövde från alla möjliga håll. Vi fick upplysning utifrån att enstaka personer var ute för att skaffa tekniska uppgifter från Sverige; några av dessa personer greps ju också och dömdes för industrispionage. Det gick inte att bygga upp en organisation för att förhindra detta, utan man gjorde i stället så att man sökte kontakt med folk på verkstäder och i forskningsoch konstruktionsavdelningar. Det var fackligt organiserade som man bad hålla reda på den och den som man misstänkte hade kommit in i landet för att skaffa tekniska uppgifter från Sverige. År 1969, efter beslutet 1968 att verksamheten skulle läggas om, upphörde som bekant — det har varit många debatter i riksdagen om det — polisens åsiktsregister. Det tuggades sönder — registren förstördes alltså. Försvarsstabens dubblettregister, om man vill kalla det så, förstördes på samma sätt. Kvar finns IB:s sökregister, som jag har gått igenom. Det är icke ett åsiktsregister, det är ett nödvändigt register för IB:s verksamhet. Ingen svensk medborgare behöver misstänka att hon eller han befinner sig där på grund av några politiska uppfattningar, det kan jag försäkra. Det har utfärdats en personalkontrollkungörelse, och reglerna för införande av uppgifter i polisens särskilda register och hur dessa uppgifter får utlämnas har också redovisats här i riksdagen och varit föremål för diskussion. Den militära underrättelseverksamheten lades samtidigt om. Det gjordes en klar gränsdragning mellan den militära verksamheten och den polisiära verksamheten. Resultaten av de utredningar som nu pågår och som framför allt riksåklagaren håller på med kan möjligen komma att påverka denna gränsdragning ytterligare, det får vi se. Det är alltså inte fråga om militär övervakning, och det är inte fråga om någon militär åsiktsregistrering. Herr Måbrink frågade mig om inte en agent som är anställd vid IB var i Kiruna under gruvstrejken. Det har jag ingen aning om. Jag har sett tidningsuppgifter om det, men IB har ingen agent som skickats till Kiruna. Om IB har skickat någon för att spionera på en HSB-kongress känner jag inte heller till. Jag har väldigt svårt att tro det. Jag har aldrig hört talas om det, och jag utgår ifrån att det är helt felaktigt. Jag var själv i Kiruna under gruvstrejken, men det beror på att jag har en dotter som är gift och bor där och jag ville träffa mina barnbarn. Storleken av anslaget till den militära särskilda verksamheten vid försvarsstaben kommer jag inte att uppge här. Försvarsutskottet känner väl till det genom de hemliga handlingar som har överlämnats till utskottet, men jag anser inte att jag skall bryta den sekretess som hela tiden har iakttagits i förhållande till riksdagen. Det finns ingen anledning att inför utlandet tala om precis de belopp och det antal människor som finns anställda i denna militära underrättelseverksamhet. Beträffande frågan om parlamentarisk kontroll är det väl inte i första hand jag som skall yttra mig om den. Tills vidare: Inga initiativ från regeringens sida. Regeringen har behandlat frågan, men vi avvaktar de utredningar som pågår och som utförs av riksåklagaren. Jag har för min del slutfört den uppgift som regeringen gav mig att snabbt försöka skapa klarhet om de beskyllningar som har framkommit i Folket i Bild kulturfront. Jag har påvisat att de flesta av dessa beskyllningar är felaktiga. Jag har vädjat till Folket i Bild att komma med bevis. Om man inte tror på mig, kan man väl tro på polisen eller på riksåklagaren. Ännu Nr 92 har vi icke fått ett enda bevis från Folket i Bild. Fredagen den
Fru talman! Fortfarande står uppgift mot uppgift. Det har lagts fram Ang. den s.k. bevis, herr Andersson, när det gäller infiltrationen i svenska organisatioinformationsbyråns ner. Det har agenterna själva trätt fram och berättat. Och om nu någon verksamhet utlänning, som misstänks för viss terrorverksamhet, går in i en organisation, varför då inte ta kontakt med ledningen för den organisationen i stället för att låta agenter söka medlemskap och sedan husera nästan hur som helst i de här organisationerna? Det är det som är det allvarliga. Detta gör också att misstankarna riktas mot vänsterorganisationerna och att det är dem man skall försöka komma åt. Men om det nu inte är på det sättet, sök då kontakt med ledningen för vänsterorganisationerna. Det är inte bara det att man har tagit ett medlemsregister på något FNL-kontor, utan man har också tagit talongerna till de inbetalningskort från människor i hela landet som skickat in pengar som skulle gå till Vietnams folk. Vad hade dessa inbetalningskort för intresse och vart har de tagit vägen? Här står uppgift mot uppgift. SÄPOSs chef Holmér har bekräftat att IB vidarebefordrar vissa uppgifter till SÄPO. I en radiointervju sade ÖB bl.a.: ”Vi har inte haft för avsikt att kartlägga svenska organisationer.

Vi kan inte komma ifrån det. Det har inte varit någon som helst öppenhet här. Man hade kunnat ta kontakt med ledningen för vänsterorganisationerna. Vad kan det vara för farligt med att tala om hur mycket pengar som går till IB? På vilket sätt skulle det vara så hemligt? Varför kan inte riksdagens ledamöter — som jag sade tidigare är det inte alla partier som är representerade i försvarsutskottet — få den uppgiften när en motsvarande uppgift lämnas ut när det gäller exempelvis SÄPO? Vi vet ju hur mycket pengar SÄPO får. Det kan väl inte vara farligt att informera riksdagen; det är ändå vi som skall fatta besluten — även de 17 vpk:arna som sitter här — och då kräver vi att ni skall redovisa hur mycket pengar som går till IB-verksamheten. När det gäller påståendet om agenter i utlandet säger försvarsministern att det är osanning. Men nu har ju IB-agenten talat om att han skickats till Mellanöstern och arabländerna. I aftonbladet i går kunde vi se mycket avslöjande bilder. Ja förstår att den svenska regeringen måste vara intresserad av de politiska förhållandena i Mellanöstern. Men vad är det för uppgifter om den politiska situationen som den svenska regeringen är så intresserad av, att man inte skulle kunna få dem den diplomatiska vägen i de här länderna. Vad är anledningen till den här agentverksamhe 49 ten i arabländerna? Visserligen kan man tycka att den rapport som den här fartygskaptenen lämnade är betydelselös — den saken håller rederierna på att undersöka — men det finns ändå ett par viktiga saker att ta hänsyn till i detta sammanhang. För det första adresserade denne fartygskapten brevet till en av IB: chefer. För det andra kan jag inte förstå vad den svenska regeringen har för intresse av att bevaka Alexandrias hamn och vägarna till hamnen. Har vi något säkerhetspolitiskt intresse av det? Det är väl ändå så, försvarsministern, att det är uppgifter som den israeliska underrättelsetjänsten var oerhört intresserad av. Beträffande den parlamentariska kommissionen tycker jag att det fortfarande står uppgift mot uppgift. Försvarsministern har inte givit tillfredsställande förklaringar på de frågor jag ställde. Som jag sade i mitt inledningsanförande tycker jag att det är mycket otillfredsställande att de anklagade skall sitta som utredare. Om det är som försvarsministern säger, varför kan man då inte tillsätta den parlamentariska kommissionen och skingra alla spekulationer och oriktigheter? Det skulle väl vara väldigt behagligt för försvarsministern också. Då skulle vi få klart besked. Jag tycker att försvarsministern här skall deklarera att det är nödvändigt att kommissionen tillsättes. Jag vill i det här sammanhanget citera ett ledarstick ur Västerbottens Kuriren. Man säger så här: ”Skulle anklagelserna mot säkerhetstjänsten om inbrott i FNL-gruppers och ett par andra organisationers lokaler i Göteborg för att kunna avfotografera register över bidragsgivare och medlemmar vara riktiga, så förstärks skälen för en ordentlig politisk insyn i verksamheten. Inte nog med att det är riktigt brottsligt att göra så. Det tyder också på både dumhet och naivitet. FNL-grupperna har sålunda alltid haft full offentlighet kring sin insamlingsverksamhet. Något behov av inbrott för att registera bidragsgivarna har sålunda inte funnits. Under alla förhållanden bör riksdagens försvarsutskott intressera sig mer för den militära säkerhetstjänstens verksamhet i fortsättningen. Innan alla papper ligger på bordet skall inte heller någon dom falla över de båda FiB-journalisternas arbete. Politiskt befinner sig dessa långt ut på vänsterkanten. Det är då väldigt lätt att söka avfärda hela saken genom att tala om deras vänsterextremism ungefär som Nixons anhängare med liknande argument länge sökte avvisa alla påståenden om Vita husets inblandning i Watergate-affären. Men det skulle vara förödande för vår demokrati om man gör bedömningen av fakta beroende av den politiska kulören hos den som plockar fram dem.” Jag tycker att det här säger en hel del och ytterligare understryker behovet av den parlamentariska undersökningskommissionen. Varför inte också som när det gäller SÄPO ha en parlamentarisk kontroll av den militära underrättelseorganisationen? Det skulle ge en garanti för att just sådana här händelser i fortsättningen inte skall inträffa. Jag tycker att samtliga riksdagspartier borde instämma i de här två kraven. Sedan talade försvarsministern väldigt vackert om FNL-rörelsen och FNL-grupperna. Det är bra. Men det har man inte gjort hela tiden. Vad hände när FNL-grupperna i det här landet satte i gång sin informations verksamhet rörande krigsförbrytelserna som USA-imperialismen begick i Indokina? Det var inte så vackra medel som polisen då använde sig av. Det får inte glömmas bort. Det var först då FNL-grupperna växte och blev starkare som allt fler, även försvarsministern, började engagera sig. Vi har ett annat exempel, nämligen FNL-gruppen i Hedemora, där man försökte värva agenter för att spionera ut den organisationen.
Fru talman! Det märks att herr Måbrink inte känner mina innersta uppfattningar och mina sympatier. Jag har alltid sympatiserat med dem som har kämpat mot kriget i Vietnam, och jag har hela tiden stått bakom den politik som regeringen har fört i denna fråga. Mina sympatier och mina barns sympatier har också legat hos FNL. Finns det register eller talonger fotograferade just i Göteborg om bidrag till FNL-rörelsen, skulle det inte förvåna mig om man också finner mitt namn där.

Det är ett uppslag. Tyvärr har väl — med undantag för FNL som man har god kontakt med — inte relationerna med några av dessa extremistgrupper varit sådana att det fallit sig naturligt för polisen att ta sådana kontakter. Jag tror att man i dessa organisationer skulle bli mycket förvånad om man tog kontakt med dem och talade om sanningen för dem. Självklart är den verksamhet som här bedrivs mycket allvarlig. Vi får inte vara så blåögda i Sverige att vi inte inser att det finns en mot dels enskilda medborgare, dels landets säkerhet riktad verksamhet utifrån. Myndigheterna har ständigt bekymmer med detta.

Vi har verkligen varit oroliga. Peppar, peppar! Ingenting har hänt, men jag kan försäkra att det har varit en noggrann kontroll, och den kontrollen skall vi bibehålla. Det är emellertid rikspolisstyrelsen som numera svarar för den. Lägg dock märke till tidsperioderna när det gäller den uppdelning mellan den militära underrättelseverksamheten och rikspolisstyrelsen som jag talat om. Denna uppdelning beslöts 1969 men var i praktiken inte klar förrän 1970. Därefter har emellertid alla dessa uppgifter blivit rena polisuppgifter. Vad har vi för anledning att ha agenter i Arabstaterna? Ja, inte har vi anledning att ha agenter där för att hjälpa Israel. Dessa beskyllningar är horribla. Det har funnits anledning att kontrollera de förbindelser som ständigt finns mellan de svenska palestinaaktivisterna och al Fatah-rörelsen, förbindelser som man nu öppet medger existerar. Måste inte vi ha kontroll över detta? Tyvärr har vi tvingats att använda den metod som har tillämpats. Jag vill försvara den metoden. Det fanns ingen annan möjlighet. Vi har i detta sammanhang att göra med folk som man är tvungen att hålla under kontroll. Den kapten som hade varit i Alexandria skrev inte själv någon rapport. När han kom till Göteborgs hamn blev han uppsökt av en man som han kände, och denne skrev i sin tur en rapport till IB. Om ni vid sidan av det som kaptenen talar om beträffande förhållandena i hamnen lägger det cirkulär som hamndirektören i Alexandrias hamn ser till att varje befälhavare får, finner ni nästan ordagrant samma uppgifter. Det står där var man inte får vistas i hamnen, vilken gata man får gå på osv. Den sjökapten vilken nu har fått flyttas om till ett annat fartyg som inte går till Arabstaterna lämnade alltså dessa uppgifter till en person som skickade dem till IB. Kallar herr Måbrink det för agentverksamhet?

Jag har sagt att regeringen tills vidare har beslutat att avvakta riksåklagarens utredningar innan regeringen tar ställning. Men det är bara vänsterpartiet kommunisterna som har uttalat sig. Om övriga riksdagspartier intar samma ståndpunkt, kommer självfallet regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen att positivt medverka till att något kontrollorgan införs, men sådana initiativ har hittills bara tagits av vänsterpartiet kommunisterna.
Herr talman! Jag skall först rätta till en sak som jag sade i mitt förra inlägg. Jag sade att vi skall ha samma parlamentariska kontroll som över SÄPOSs verksamhet. Det är naturligtvis inte riktigt. I denna parlamentariska kontroll finns bara de fyra s.k. demokratiska partierna representerade. Jag menar självfallet att det i den parlamentariska kontrollkommissionen skall ingå företrädare för de fem riksdagspartierna. Vi är inte nöjda med den kontrollkommission som finns för SÄPO:s verksamhet. Vidare säger försvarsministern att det hittills endast är vpk som har begärt en kontroll och att man måste vänta på ett eventuellt initiativ från de andra fyra partierna. Jag tror inte att man kan vänta att de tre borgerliga partierna kommer att ta något sådant initiativ. Men om de nu inte tar initiativet, tycker jag ändå att regeringen borde göra det och tillsätta den här parlamentariska undersökningskommissionen. Det ligger ju fortfarande så många graverande uppgifter oemotsagda — uppgifter står mot uppgifter. Det skulle väl då vara i regeringens intresse att snabbt få till stånd den parlamentariska undersökningskommissionen, så att vi får konstatera att här inte har begåtts några oegentligheter. Ännu vet vi inte det med bestämdhet. Visst finns det människor i det här landet som man måste bevaka, men jag hävdar fortfarande att om de går in i olika vänsterorganisationer skall man inte på hemlig väg smuggla in sådana här agenter. Man skall diskutera med organisationernas ledningar och tala om för dem: Här Nr92 misstänker vi en person. Har vi möjlighet att gå in och kontrollera? Det Fredagen den är organisationerna som skall fatta beslutet. Det skall inte göras av någon 18 maj 1973 hemlig byrå. Fortfarande ifrågasätter jag också uppgifterna om registreringen. Försvarsministern har sagt att IB har ett register på 4 000—-5 000 personer, men han tillägger att registreringen upphörde 1969. Kan man vara riktigt säker på det, herr försvarsminister? Den här organisationen har ju inte existerat öppet. Den har varit hemlig, och det har inte funnits någon kontroll över den. Kan man då vara säker på att registret har förstörts? Jag betvivlar det faktiskt, eftersom man har hemlighållit Organisationen. Och försvarsministern har ändå sagt att det finns ett register på 4 000—-5 000 personer och att det bland dem också finns sådana som är misstänkta osv. Vad är de misstänkta för?

Herr talman! För några dagar sedan karakteriserades från denna talarstol den senaste tidens händelser i detta avseende som ett IB-jippo. Det är svårt att inte instämma i den karakteristiken. Men det är inte hela sanningen. Detta IB-jippo, om jag får använda uttrycket, har också vållat stor skada — skada för svensk underrättelsetjänst, skada för svensk säkerhetspolitik. Det har oroat allmänheten. Jag tror inte att en detaljdebatt sådan som den som förts i pressen eller här i dag gagnar våra allmänna intressen. Man kan med omkvädet i en känd TV-barnserie fråga: Vem tjänar på detta? Säkerligen har omvärlden med uppspärrade ögon följt en del av denna debatt, och några har väl också glatt sig åt de informationer som på löpande band har serverats. Man kan väl också säga att i debattens spår har följt personliga lidanden. Och även om den kanske är det minst viktiga i sammanhanget: kostnadsaspekten bör man dock inte helt bortse från. Ändå tror jag att denna debatt och detta jippo har varit till viss nytta. Jag tror att många människor här i landet är glada över att de fått veta att vi har en svensk underrättelsetjänst, att de känner sin trygghet och tillförsikt öka när de har den vetskapen. Jag tror också att det har varit gagnerikt att så många nu har fått i varje fall några exempel på den nytta som denna underrättelsetjänst har medfört. Uppgiften att ett tips, meddelat av denna underrättelsetjänst, bidrog väsentligt till Stig Wennerströms gripande har säkert varit av värde för många. Som bekant ledde detta tips också till att två funktionärer vid den sovjetiska ambassaden, varav en i mycket hög ställning, avlägsnades ur landet relativt snabbt. Så långt har allt detta varit till nytta. Därav följer emellertid inte att man kan vara beredd att utan vidare garantera eller gå i god för — framför allt inte den som står utanför debatten — att allt har varit bra inom IB. Men har något förekommit gentemot svensk lag, om något förekommit gentemot instruktioner, så har regeringen styrt om med en rättslig prövning, och vi får väl avvakta vad som sker där. Jag har emellertid mycket svårt, herr försvarsminister, att instämma i den skönmålning som försvarsministern gjorde av FNL. Jag instämmer 33 helt med honom i att det finns starka inslag av idealitet, värme och ungdomlig entusiasm för fredens sak i denna rörelse, kanske periodvis rent dominerande inslag. Men det finns också andra färger i bilden. Det finns också en under senare tid alltmer märkbar dragning från ledningens sida till att identifiera sig med vänsterrörelser till vänster om herr Hermansson vare sig det gäller promenader 1 maj eller det gäller aktiv medverkan för en vänstersamverkan som det så vackert heter på den punkten. Jag tror inte att man får glömma bort detta, och jag skulle därför i försvarsministerns kläder ha varit försiktigare med mina lovord om en så att säga total uppslutning kring FNL-rörelsen i alla dess detaljer och hela dess verksamhet och under hela den tid den verkat. Å andra sidan karakteriserade interpellanten herr Måbrink från denna talarstol IBs verksamhet och den svenska underrättelsetjänsten över huvud taget i det här sammanhanget som smutsig. Man erinrar sig då kanske att vänsterpartiet kommunisterna i sitt nyligen antagna partiprogram kallar Sverige för en liten men hungrig imperialistisk stat. För den som vet vad ordet imperialistisk i det språkbruket betyder är det ett mycket talande omdöme för hur man inom det lägret ser på Sverige och svenska intressen. Det var ju en rörande syn när vi efter herr Måbrinks anförande fick se instämmanden från hela det närvarande vänsterpartiets kommunistiska grupp. Kanske en och annan som kombinerar detta med partiprogrammets ord gjorde den reflexionen: det är möjligt att det är stora grupper inom vänsterpartiet kommunisterna som betraktar all svensk underrättelsetjänst som smutsig.
Herr talman! Det är riktigt att vi i vårt partiprogram säger att Sverige är en liten men hungrig imperialistisk stat. Vi säger vidare: ”För att öka sina profiter jagar de svenska storbolagen efter en större del av världsmarknaden. De exporterar kapital och flyttar fabriker och produktion till andra länder. Svenskt kapital sammanflätas med kapital från andra imperialistiska länder. Svensk och utländsk storfinans går samman för att gemensamt plundra folken i Västeuropa, Asien, Afrika och Amerika. Värden som svenska arbetare skapat används för att utsuga andra folk. Med profiterna av denna utsugning söker den svenska storfinansen i sin tur att stärka kapitalismens ställning i Sverige.” Det är en riktig definition, herr Hernelius. Det kämpar vi emot, till skillnad från det parti som herr Hernelius tillhör, som slår vakt om denna utsugning av de fattiga ländernas folks naturrikedomar. Det är en väsentlig skillnad. Sedan ojar sig herr Hernelius över att IB-historien dragits fram i ljuset. Det skulle inte ha skett. Den skulle ha fortsatt med sin smutsiga verksamhet. Men så blev inte fallet. Herr Hernelius” husorgan är just den tidning som har visat sina talanger från 1940-talet. Den skumma stank som då fanns och hetsen mot kommunister, vänsterorganisationer och radikala arbetare i detta land har även nu krupit fram. Insinuationen om att Jan Guillou är fransk medborgare och därför omedelbart borde utvisas ingår i den sorts politik som moderata samlingspartiet för i detta land.
Herr talman! Herr Måbrink läste ur vänsterpartiet kommunisternas program, och jag skall fortsätta att läsa: ”I denna kamp växer basen för en ny politisk makt, vars uttryck är en revolutionär regering.” Jag tycker det är tillräckligt.
Herr talman! Ja, det är riktigt, herr Hernelius — det är ytterligare ett bevis på vårt demokratiska sinnelag. Vi vill alltså avskaffa de 15 storfinansfamiljernas makt över produktion och kapital i det här landet. Vi vill avskaffa, som jag sade tidigare, utsugningen i den tredje världen. Och vidare står det i partiprogrammet, herr Hernelius: ”Partiet förpliktar sig att delta i och utveckla varje rörelse som befordrar det arbetande folkets intressen. Det bekämpar varje inskränkning i och slåss för varje utvidgning av folkets demokratiska rättigheter: nationell självbestämmanderätt; rätt att med allmän och lika rösträtt välja folkrepresentation, som väljer och vrakar regering; organisations-, mötesoch demonstrationsfrihet; åsikts-, yttrandeoch tryckfrihet.”
Herr talman! Ibland går det troll i ord. Vi känner väl till vad som på sina håll menas med allmän och lika rösträtt — det behöver jag inte närmare utveckla. Och jag tror att herr Måbrinks tappning ur protokollet lätt skulle kunna kompletteras med andra, där det revolutionära inslaget blir mera markant. Men det är bättre att jag rekommenderar kammarens ledamöter att själva läsa detta program än att jag tynger riksdagens protokoll med att citera det. Programmet är väl värt ett studium. Programmet ger också en belysning av vad herr Måbrink nu upprepade, nämligen att svensk säkerhetstjänst i det här fallet är en smutsig hantering. Och min fråga kvarstår: Gäller det all svensk säkerhetstjänst, herr Måbrink, och gäller det all säkerhetstjänst bedriven här eller utomlands?

Herr talman! När herr Måbrink talar om smutsig verksamhet vill jag nog säga att man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Herr Hernelius tyckte att jag var litet för lyrisk och berömmande när det gällde den FNL-rörelse vi har. Jag hoppas att herr Hernelius lade märke till att jag sade att jag med FNL-rörelsen i det här fallet menar de tiotusentals ungdomar som jag har sett marschera då och då på Stockholms gator. Jag vet att de som individer har representerat moderata, liberala, kommunistiska och socialistiska åsikter. Det har varit i första hand ett skolungdomarnas starka engagemang mot kriget i Vietnam och det har varit en fredsrörelse. Det var detta, inte ledningens försök att laborera med denna rörelse, som jag avsåg. Och jag slutade mina ord om FNL-rörelsen med att uttala en förhoppning om att dessa ungdomar skall kunna motstå försöken från olika politiska krafters sida att få denna utomordentliga fredsrörelse att i stället syssla med det som kanske har med våld att göra. Det är det jag är rädd för, och jag varnade dem. Jag är också övertygad om att medlemmarna i FNL-rörelsen kommer, om de förstår att det är detta som är på väg, att vända rörelsen ryggen.
Herr talman! Det är Ni som sitter i glashus, Sven Andersson! Till herr Hernelius: Jag instämmer i rekommendationen att läsa partiprogrammet. Gör det, herr Hernelius; läs hela partiprogrammet! Herr Hernelius tror på en del av partiprogrammet. Det andra tror han inte på. Vi tror på hela partiprogrammet. Vad sedan den allmänna och lika rösträtten beträffar talade herr Hernelius inte så mycket om den, men det fanns en tid då antalet grisar var avgörande om man skulle ha rösträtt här i landet. Det var när högerpartiet satt i regeringen. Vidare, herr Hernelius, talade jag om vad jag anser vara skumraskaffärer när det gäller säkerhetstjänsten. Det är exempelvis infiltrationen i politiska organisationer. Det trodde jag att herr Hernelius hörde och uppfattade. Slutligen är det typiskt att när herrarna diskuterar IB-affären för ni undan diskussionen om den saken och kommer in på annat. Det är typiskt att göra så, när man känner att man inte har riktigt rent mjöl i

Herr talman! Herr Möller har ställt vissa frågor till mig om vården av s.k. särskilt vårdkrävande patienter inom mentalsjukvården. De patienter som det här är fråga om utgörs i regel av personer som begått brott men som antingen på grund av mentala sjukdomstillstånd av domstol överlämnats till sluten psykiatrisk vård eller av samma skäl utan lagföring tagits in för sluten psykiatrisk vård. Endast en mindre del av dessa patienter bedöms vara så vårdkrävande att de måste placeras på särskilda vårdenheter. Under år 1972 överlämnade domstolarna ca 450 personer för sluten psykiatrisk vård. Av dessa placerades ca 350 personer på vanliga psykiatriska sjukhusenheter och ca 100 personer på specialenheter för särskilt vårdkrävande patienter. Jag vill i detta sammanhang erinra om att frågan om behandlingen av psykiskt avvikande lagöverträdare utreds av en parlamentarisk kommitté. Enligt direktiven skall kommittén allsidigt se över påföljderna och behandlingsmöjligheterna på detta område samt i samråd med åtalsrätts kommittén överväga frågan om en vidgad användning av åtalsunderlåtelse vid brott som begåtts av psykiskt sjuka och därmed jämställda. Huvudmannaskapet för den psykiatriska sjukvården, till vilken också här ifrågavarande patienter hör, åvilar landstingen och de landstingsfria kommunerna. Vården av dessa patienter är förenad med många problem, inte minst i det praktiska dagliga arbetet, men jag har fått den uppfattningen att huvudmännen är starkt intresserade av att så långt det är möjligt förbättra vårdförhållandena. En inte obetydlig förbättring har skett beträffande den materiella standarden, och planer föreligger på modernisering av vissa specialavdelningar. Ett uttryck för detta intresse är också det förslag som lagts fram av Landstingsförbundets regionvårdskommitté om en särskild försöksverksamhet på detta område. Självfallet är jag medveten om att åtskilligt återstår att göra för att förbättra vårdförhållandena för de särskilt vårdkrävande patienterna inom mentalsjukvården. Socialstyrelsen följer också utvecklingen på området och tar initiativ till förbättringar vid inspektionsresor ute i landet och vid kontakter med centrala och lokala organ.